Herr talman! För de flesta människor är Sverige ett land där gruvbrytning och järnframställning är betydande näringar. Detta är helt naturligt mot bakgrund av vår historia. Vi har i många århundraden baserat en väsentlig del av våra exportinkomster och en stor del av vår sysselsättning just på gruvnäringen. När Karlfeldt skall skildra sina kopparbergska förfäder gör han det bl.a. med orden: Ja, här i det gamla järnbärarland de bröto åker på älvens strand och malm ur gruvan bredvid.

Herr talman! När det gäller naturtillgångar under jord finner man i nästan alla länder en gammal rättslig och politisk princip som går igen. Mineral är nationella tillgångar. Deras exploatering får inte ske hur som helst. Exploateringen är ett nationellt intresse och därför ett kronans eller statens prerogativ. I modern tid har dessa principer understötts av nationella ekonomiska strävanden. Kontroll över mineraltillgångar har i många fall varit ett villkor för nationell självständighet. Där ffträmmande intressen haft kontrollen har det uppstått kolonialt beroende. Kontrollmotivet har på senare år stärkts. Olika specialmetaller har kommit att få nyckelroller i industriella processer och för militärstrategiska behov. Risken på sikt för en brist på vissa metaller har också accentuerat behov av nationell kontroll. Mot dessa motiv har alltid stått privatintressens strävan att utvinna och sälja för egna syften. De stora mineralkoncernerna är både nationellt och internationellt en makt med stor politisk tyngd. Regeringar har störtats och nationell politik har bringats under kontroll av dessa koncerners göranden och låtanden. I Sverige har sedan slutet av 1800-talet staten haft ett visst insteg i sentida mineralutvinning — den som påbörjades med den storskaliga malmbrytningen. Bl. a. har man kunnat någorlunda styra kartläggning och prospektering av tillgångar. För detta har man haft Sveriges geologiska undersökning. Vad regeringen nu föreslår är att SGU:s självständiga och offentliga ställning helt undergrävs. En stor del av verksamheten skall förvandlas till ett serviceorgan åt kommersiella intressen. Detta är stötande ur en rad synvinklar. För det första uppger samhället en del av sin insyn och kontroll. I praktiken kommer större delen av prospekteringen att inriktas och avgöras utifrån stora kommersiella företags synpunkter. För det andra kommer en betydelsefull del av vad som varit en normal offentlig verksamhet här i landet att förvandlas till ett kommersiellt förhållande. Kontroll och översikt över mineraltillgångarna kommer att glida bort från offentligt inflytande. Stora nationella och multinationella koncerner kommer att kunna erövra en styrande roll. Detta är en förkastlig utveckling. Den är förkastlig ur den nationella självständighetens synvinkel. Den är förkastlig därför att den försvårar en sund hushållning med tillgångarna. Den är förkastlig därför att den försämrar insynen. Den är en utveckling i strid med demokratins krav, en eftergift åt en etablerad ekonomisk makt, som sannerligen dessförutan är stor nog. Den är också ett sätt att föra ansvaret för Norrlands långsiktiga utveckling bort från politiskt ansvariga instanser och över i händerna på fåtalsintressen, som aldrig visat något intresse för landsändans industrialisering och allsidiga utveckling. Den är med andra ord en kapitulation för den inrikes kolonialismen. Den äventyrar också varje försök till en sund utveckling av inlandskommunernas resurser. Den utlämnar landets värst drabbade regioner till den kommersiella exploateringen. Sådana åtgärder kan ingen nationellt ansvarig politiker godkänna. Endast de som är så uppknutna och förblindade av kommersialism, så svaga och efterlåtna inför mäktiga kapitalintressen att de inte bryr sig om sitt historiska ansvar för nationens råvarutillgångar kan delta i och uppmuntra till denna realisation av nationell rikedom och kontroll. En sönderfallande regering kan bara föra en det nationella sönderfallets politik. För den som ser längre än bortom nästa bolagsstämma, är ställningstagandet självklart. SGU skall bevaras intakt och spelå sin roll som en ansvarig myndighet inför sin konstitutionella huvudman. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 1 i betänkande 43, som är liktydig med yrkandet i vpk-motionen 2079.

Herr talman! Jag skall beröra de frågor som behandlas i betänkande 43, och då framför allt dem som har gett anledning till två socialdemokratiska reservationer. Den första reservationen handlar om en mineralpolitisk verksorganisation. Där har socialdemokraterna ansett att regeringsförslaget skall avslås av riksdagen och att regeringen senare skall återkomma med ett nytt förslag. Socialdemokraterna har två huvudskäl för denna begäran. Dels anser man det viktigt att få till stånd en behövlig samordning av prospekteringsinsatserna. Dels anser man det viktigt att säkerställa att gruvoch mineralfrågorna sätts in i sitt industripolitiska sammanhang. För att komma till rätta med samordningsproblemen har den mineralpolitiska utredningen föreslagit inrättandet av ett prospekteringsråd. Det förslaget har tagits väl emot av de allra flesta remissinstanser. Det är bara ett par remissinstanser som har haft avvikande mening. Utskottsmajoriteten anser att förslaget om ett prospekteringsråd är bra. Och utskottsmajoriteten vill särskilt understryka vikten av att en ökad samordning snarast kan komma till stånd mellan den prospektering som bedrivs av nämnden för statens gruvegendom och den som bedrivs av statliga och privata gruvföretag. När det gäller den andra huvudinvändningen — att man måste säkerställa att gruvoch mineralfrågorna sätts in i sitt industripolitiska sammanhang — har även utskottsmajoriteten lagt märke till att det i propositionen inte står klart uttryckt att ett sådant hänsynstagande kommer att äga rum. Därför har utskottsmajoriteten föreslagit att riksdagen skall göra ett uttalande som innebär att man understryker betydelsen av att organisationsförändringen inte får till följd att sambandet mellan mineralpolitiken och industripolitiken inom den statliga verksorganisationen går förlorat. Den organisationskommitté som omnämns i propositionen och som numera är tillsatt bör särskilt överväga åtgärder i syfte att säkerställa detta samband. Vi finner alltså inte att det finns särskilt starka skäl för att godta socialdemokraternas motivering för att skjuta på ställningstagandet när det gäller en ny mineralpolitisk verksorganisation. Vi tycker att socialdemokraterna i stället borde ha tittat mera på de fördelar som uppnås med den nya organisationen. Förslaget innebär ju att en ny central förvaltningsmyndighet bildas, där man samlar alla myndighetsuppgifter på mineralområdet. Denna myndighet skall syssla med kartläggning av inhemska naturtillgångar, information och dokumentation av landets geologiska beskaffenhet. Den skall fullgöra uppgifter i fråga om prognoser och utredningar på mineralområdet och den myndighetsutövning som man kan kalla tillämpning av de lagar som reglerar utnyttjandet av mineraltillgångarna. För att detta skall kunna ske på ett bättre sätt skall man också inrätta det prospekteringråd som jag nämnde tidigare. Ett geodataregister skall byggas upp, som även kommer att underlätta samordningen av prospekteringsverksamheten. Man har också tänkt organisera ett informationsoch rådgivningssystem. Jag ser det som en mycket stor fördel att man på så sätt renodlar myndighetsuppgifterna och skiljer dem från all affärsverksamhet. Den affärsverksamheten är av två olika slag. Det är för det första SGU:s uppdragsverksamhet, framför allt på prospekteringsområdet, som skall förläggas till en särskild myndighet eller ett särskilt bolag. Organisationskommittén skall titta närmare på i vilken form denna verksamhet skall bedrivas. Det är för det andra nämnden för statens gruvegendom, som har en annan typ av affärsverksamhet. Dess uppgift är att förvalta statens gruvegendom, dvs. företräda och tillvarata statens intressen som gruvägare. Ingvar Svanberg nämnde ingenting om dessa stora fördelar. Jag tycker dock att de väger betydligt tyngre än vad som framgår av de invändningar mot förslaget som Ingvar Svanberg gjorde. Socialdemokraterna har också utökat förslaget om att be regeringen återkomma i denna fråga, och de säger att det behövs en förändring av gruvlagstiftningen. De önskar riktlinjer för en översyn och omarbetning av denna lagstiftning och ett samlat program för gruvoch mineralpolitiken. Mineralpolitiska utredningen har nu arbetat under många år, och vi har också haft den mellansvenska gruvdelegationen. De har lagt fram material, som är under beredning och snart kommer till riksdagen i form av en särskild proposition. De har också berört gruvlagsfrågor. De har inte gjort någon fullständig översyn av gruvlagsfrågorna men har tagit fram de delar av gruvlagstiftningen som de ansett att det är önskvärt att föreslå förändringar i. Jag tycker att socialdemokraterna har för bråttom när de begär riktlinjer, utredningar, ett samlat program eller vad det kan heta. Det är rimligt att avvakta resultatet av de utredningar som redan är beställda, innan man kommer med önskemål om nya utredningsuppdrag. En annan reservation gäller prospektering. Socialdemokraterna önskar ytterligare 10 miljoner om året för prospektering i Mellansverige. Det lät på Ingvar Svanberg som om prospekteringsverksamheten skulle vara försummad i detta land, men så är ju inte fallet. På den geologiska karteringens område finns det försummelser. Han nämnde att en del kartblad var från 1800-talet, men de försummelserna ligger långt tillbaka i tiden. Under 44 år med socialdemokrater i regeringsställning lyckades man inte sätta ökad fart på den geologiska karteringen. Det är först under de senare åren som man har börjat få en något ökad takt. Men vi är överens om att det behöver göras mer. Hur det skall göras får vi återkomma till när det kommer en proposition på det mineralpolitiska området. Men i dag är prospekteringstakten i landet högre än någonsin. Från mitten av 1950-talet hade man en ökningstakt för utgifterna, räknat i löpande priser, som motsvarade en fördubbling vart femte år ända fram till början av 1970-talet, då en stagnation inträdde. 1976 och 1977 ökades insatserna igen. Under de senaste fem åren har insatserna tredubblats i löpande priser. Även nästkommande budgetår innebär regeringens och utskottsmajoritetens förslag en ökning av insatserna just beträffande sulfidmalm, legeringsmetaller och industrimineral. Vi anser därför att det är en något skev bild som socialdemokraterna målar upp.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

Herr talman! Utskottets talesman hävdar att omorganisationen av SGU:s verksamhet skulle leda till fördelar. Med anledning av det påståendet vill jag ställa tre frågor till Karl Björzén.

Ökar det den ekonomiska maktkoncentrationen i landet eller inte?

Vad är mest demokratiskt — att politiskt ansvariga instanser bevarar vad de kan bevara av ansvar och insyn, eller att de reducerar sitt inflytande och sin faktiska insyn och överlämnar än mera av styrningen åt privata kommersiella koncerner? Vad är mer demokratiskt, vad är mer i nationens intresse av dessa två alternativ? Det skulle vara roligt att höra Karl Björzén utveckla sin syn på den punkten:
Herr talman! Den första fråga som Jörn Svensson ställde gällde Sveriges geologiska undersökning. En utveckling mot kommersiell verksamhet har ägt rum. Större delen av SGU:s verksamhet är affärsverksamhet, och vi tycker att det är angeläget att den hålls skild från myndighetsutövningen. Denna ändring innebär inte att SGU som myndighet får någon mindre självständighet. Den slås ihop med annan myndighetsutövning, som nu ligger hos SIND:s mineralbyrå, till en enhet som blir precis lika självständig som nuvarande SGU. Sedan var det fråga om Norrland. Jörn Svensson talar om privata internationella koncerner. Det finns tre stora gruvägare i Norrland: Bolidenbolaget, LKAB och nämnden för statens gruvegendom. Två av de tre stora enheterna är alltså statliga, och Bolidenbolaget är den tredje parten i sammanhanget. När det gäller grunderna för verksamheten är det viktigt, som Jörn Svensson sade i sitt anförande, att statsmakterna i alla länder länge har gjort anspråk på äganderätten till malmen i bergen. Så har det varit i vårt land och så är det fortfarande. På medeltiden fanns kungliga privilegiebrev, och på 1700-talet fick vårt land modernare lagar, som andra än kungen hade varit med om att stifta. Vi har fortfarande en grundlag som bygger på tanken att det inte är markägaren som äger malmen i bergen utan att statsmakterna skall bestämma vilka regler som skall gälla för utvinning av sådana fyndigheter. Vi känner till att vpk vill totalt ändra den gruvlagen, men jag tror att de fortfarande är ganska ensamma om att vilja göra en så radikal ändring. Grundskälet till att vi har den lagstiftning vi har är att man anser den fördelaktig när det gäller att stimulera bergshanteringen och därmed näringslivet i hela vårt land.

Herr talman! Får man inget svar på sina frågor får man fortsätta att ställa nya frågor. Det har ansetts, säger Karl Björzén, att den rådande ordningen med privat exploateringsrätt på koncession har medfört stimulans för näringslivet. Har den det? För vilket näringsliv och för vad sorts näringsliv? Ordningen har uppenbarligen inte medfört någon stimulans för Norrlands allsidiga industrialisering. Det vet vi, med tanke på de allt svårare strukturoch arbetslöshetsproblemen där uppe. Vems intressen är det som gynnas av att man nu tar ytterligare ett steg som innebär förskjutning av maktbalansen från den offentliga insynen och den egentliga kontrollen till föremål för ett ökat faktiskt inflytande för de stora koncernernas exploateringsintresse? Någon nämnvärd skillnad är det knappast heller, oavsett vilken ägare dessa koncerner har, i deras sätt att bedriva sin politik. De har samma begränsade och kommersiella perspektiv — detta till nackdel för Norrlands utveckling. Men det är naturligtvis särskilt farligt om nu Bolidenbolaget rycker fram med en offensiv politik för att skaffa sig ett proportionsvis ökat inflytande. Och det är väl ändå obestridligt att den omorganisation av den statliga verksamheten på det här området som är föreslagen kommer att underlätta ett sådant avancemang från Boliden med dess transnationella kontakter. Jag skulle alltså vilja ställa ytterligare ett par frågor: Är detta i överensstämmelse med nationella demokratiska intressen? Är detta någonting som gynnar Norrlands utveckling, att man förstärker de intressen som obestridligen — genom sin ensidiga inriktning på kortsiktig vinst — måste anses bära det tyngsta ansvaret för att Norrlands näringsliv har de brister som det nu har?
Herr talman! Jag tycker att Jörn Svensson borde kunna erkänna att det lagsystem som vi haft på gruvsidan har varit till fördel för vårt land. Det är ju vår bergshantering som har utgjort grunden för hela industrialiseringsprocessen — det gäller även Norrland. Hur skulle det ha sett ut i Norrland nu, ifall man inte hade exploaterat malmfälten? Sedan tycker jag att Jörn Svensson ser spöken mitt på ljusa dagen när han beskriver uppdelningen av SGU:s nuvarande verksamhet på två olika enheter som en riksolycka — det skulle bli möjligt för internationella privata koncerner att få ökad makt och ökat inflytande. Vad det är fråga om är att man frilägger en affärsverksamhet som nu bedrivs och bedriver den i annan form. Boliden kommer inte att ha annat inflytande på den verksamheten än eventuellt som en av kunderna, i den mån Boliden vill utnyttja företagets tjänster. Däremot kommer bolaget — om det nu blir ett bolag — att ha en styrelse. Blir det inte ett bolag, utan en myndighet, blir det förmodligen också någon form av styrelse, och den blir ju politiskt tillsatt. Det är statsmakterna som bestämmer vilka som skall sitta i ledningen för den verksamheten. Jag tycker således att det är helt orealistiskt att tala om sådana faror med detta som Jörn Svensson gjorde.

Herr talman!

Detta har hört till de dagliga realiteter som varje malmfältsbo mött på lokalpressens sidor, i samtalen på arbetsplatser, i butiker och på andra ställen där människor mötts. Nu räcker dagsljuset där uppe redan längre än på de här breddgraderna, nu lockar pimpelisar och annat till fritidsverksamhet i en skön natur. Nu ljusnar det alltså på den klimatiska delen av verkligheten, men knappast på den del som rör kommunernas framtid. Och sannerligen om de två utskottsbetänkanden som riksdagen i dag behandlar bidrar till någon lättnad, eller ens hopp om lättnad! När det gäller min motion nr 1403 om åtgärder för att säkra malmfältens framtid, så tycker jag mig kunna utläsa ett slags uppgivenhet i utskottets skrivning i betänkande nr 48. Det var då en osedvanligt tjatig människa, har jag en känsla av att utskottsmajoriteten hade velat säga — och troligen tänkte man det — men så kan man naturligtvis inte skriva i ett utskottsbetänkande. Man uttrycker sig i stället i termer som att riksdagen tidigare avslagit i andra utskott behandlade vpk-krav, som ”till stora delar var identiska med de nu föreliggande förslagen i motion 1980/81:1403”. Och litet tidigare i skrivningen drar man till med det verkligt tunga argumentet: det skall tillsättas en parlamentarisk utredning. Eftersom jag själv är föreslagen att ingå som mitt partis representant i den utredningen, skall jag naturligtvis inte döma ut den som något helt värdelöst. Det är möjligt att det kan komma ut någonting bra för malmfältens framtid ur den utredningens arbete. Som läget är nu är det t.o.m. nödvändigt att det kommer ut någonting av det arbetet. Men nog måste det ändå sägas att den redovisning den s.k. Norrbottendelegationen gav av sitt arbete, sina möjligheter att åstadkomma något och sina resurser att arbeta med, ger åtskilliga onda aningar. Men O.K., malmfältsutredningen skall få sin chans. Nu är det bara det, att de åtgärder jag föreslår i min motion faktiskt inte behöver utredas särskilt mycket. Låt mig ta förslagen ett efter ett: Visserligen har den offentliga sektorn utsatts för hårda angrepp från den senaste — jag skulle önska att jag vågade säga den sista — borgerliga regeringens sida. Men trots det finns det väl ändå någon tanke om tillväxt, och för det behövs det utbildat folk. Och visst kunde något av den utbildningen lokaliseras till malmfälten. Det är det jag föreslår. Statsverken har väl ännu inte utsatts så mycket för besparingsniten. De behöver viss service. Nog kan människorna i malmfälten ges sådan service likaväl som de som bor på någon annan ort. Det är vad jag föreslår. De nya huvudnivåerna Kuj 1 000 och M/85 — det ena gäller Kiruna och det andra Malmberget, om nu det behöver förklaras — utgör viktiga förutsättningar för vidare utveckling av gruvindustrin på dessa orter. Kunskap om vad dessa betyder och varför de behövs har åtminstone de fackliga organisationerna, förhoppningsvis också företagets administration. Alla vet att de här åtgärderna är kostnadskrävande. Och just därför måste riksdagen snabbt ta ställning till dem. Annars riskerar man att utvecklingsarbetet fördröjs. Till detta hör också att de forskningsresurser som finns bl.a. i forskningsgruvan i Luossavaara kan utnyttjas. Det kan nog ingen aldrig så väl sammansatt parlamentarisk utredning göra bättre. Tillverkning av järnsvamp är en bit i den ökade förädling av malmerna i Kiruna och Malmberget som är en ofrånkomlig förutsättning för att LKAB skall kunna hävda sig på den internationella marknaden. Detta är också en fråga där snabba avgöranden är nödvändiga. Detta bl.a. därför att projektet med fördel kan kopplas till ett tillvaratagande av de stora energimängder som finns i torv. Även denna är en rik resurs i regionen. Så malmfrakterna. Det är riktigt, som utskottet skriver, att man såväl på norskt som på svenskt håll nu tillsammans med LKAB vill analysera transporterna på malmbanan. Man skall också kartlägga möjligheterna att göra besparingar. Analysera och kartlägga, alltså! Inte ger de orden någon alltför stor säkerhet för att det också blir nödvändiga åtgärder. Så även på den punkten tycker jag att utskottet åtminstone borde ha uttalat en mening. Jag avser dock inte att framställa något yrkande på den punkten, men jag kommer självfallet att efterlysa resultat om sådana dröjer. Konstgödseltillverkning i Kiruna har jag diskuterat vid ett flertal tillfällen här i kammaren. Det har inte saknats positiva uttalanden i svaren från regeringsbänken, men där har också alltid funnits en rad men. Nu har jag återigen inlämnat en motion med anledning av proposition 1980/81:186 om ammoniaktillverkning i Kvarntorp. Jag begär i motionen en utredning om en ammoniakfabrik i anslutning till koksverket i Luleå, och jag påpekar att Norrbotten har tillgång till så många andra råvaror att förutsättning för framställning av färdiga kvävegödselmedel och andra gödselmedel skulle vara fullt möjlig. Med allt man således redan vet om detta projekt kunde man väl ha väntat att även näringsutskottet vågat uttala en uppfattning. I motionen om åtgärder för malmfältens framtid noterar jag vidare att järnmalmen har varit och under överskådlig kommer att förbli den dominerande basnäringen i malmfälten. Men samtidigt som man går in för att öka förädlingen av järnmalmen är det också nödvändigt att komma fram till ökad användning och vidareutveckling av andra mineralförekomster. Kopparförekomsterna har man ju nu börjat intressera sig för på allvar i och med att startskottet gått för åtminstone ett första led i en brytning av dens.k. Viscariamalmen. Men där finns också de länge diskuterade jordartsmetallerna, där finns kända grafitförekomster liksom också förekomster av sulfidmalmer. I ett framtidsperspektiv har frågan om hur dessa malmer skall tas till vara, dvs. på vilket sätt de skall bearbetas, en avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet i malmfälten. Beslut om att dessa resurser verkligen skall tas till vara kan betyda, att den nuvarande negativa utvecklingen bryts och att nya sektorer inom industrin kommer till, något som de berörda kommunerna är i utomordentligt stort behov av. Har inte näringsutskottet någon mening om värdet av sådana åtgärder? Beträffande prospekteringsinsatserna har jag i motionen framhållit, att det finns redan nu kända men outnyttjade mineraltillgångar som måste bearbetas ytterligare genom en riktad prospekteringsinsats. Mot detta förslag anför utskottet att det nuvarande statsfinansiella läget gör det omöjligt för riksdagen att anslå ytterligare medel för prospektering. Detta rimmar i och för sig väl med de övergripande ekonomiska teorier som den nu avgångna regeringen omhuldade, nämligen att vi måste spara och svälta oss ur krisen. Vår mening är den motsatta — det är nödvändigt med en offensiv politik, en inriktning på att utveckla i stället för att bromsa utvecklingen. På den här punkten har utskottets socialdemokratiska ledamöter en reservation som ligger i linje med vad jag velat uppnå. Jag tillstyrker därför bifall till reservationen 1 vid näringsutskottets betänkande 48. När det så gäller min motions yrkande om åtgärder i syfte att öka möjligheterna för utveckling av verkstadsindustrin i malmfältskommunerna skall jag ge utskottet rätt i att ett liknande yrkande fanns i den vpk-motion, som behandlades av arbetsmarknadsutskottet och som näringsutskottet nu hänvisar till för att få anledning att avslå yrkandet. Skillnaden är bara den att yrkandet i den nu aktuella motionen gäller frågan om lokalisering av nödvändig norrbottnisk verkstadsindustri just till malmfälten. De företag som redan finns i kommunerna har drabbats svårt av krisen inom LKAB. Men de skulle kunna utvecklas, om det på beslutande håll fanns en vilja att genom riktade åtgärder ta till vara det tekniska kunnande som dessa företag har och de projekt som de redovisat för att utveckla tillverkningar som inte är beroende av gruvnäringen. Näringsutskottet har säkerligen kunskap nog för att kunna yttra sig även i dessa frågor. Turistnäringen och det rörliga friluftslivet hör till det som i de båda kommunerna har de allra bästa förutsättningarna för utveckling. Eftersom dessa förutsättningar utgör en tillgång för hela landet, är det ett helt naturligt krav att statliga medel ställs till förfogande för att intensifiera och bygga ut turistnäringen. Men det är inte bara ekonomiska aspekter som gör denna fråga till en riksangelägenhet. Det är också nödvändigt att utvecklingen sker i nära samverkan med dem som företräder rennäringens intressen och med nödvändig hänsyn till naturvården. Målet måste dessutom vara att det som turistlivet erbjuder skall vara tillgängligt för alla och inte begränsas till dem som har ekonomiska möjligheter att tillgodogöra sig det. Inte heller den frågan har utskottet funnit anledning att kommentera. Slutligen har jag i ett yrkande begärt, att en utredning skall ta fram möjligheter att utifrån det kunnande som finns hos Svenska rymd AB och vid geofysiska institutionen få till stånd nya tillverkningsindustrier i regionen. Även detta hör uppenbarligen till det som näringsutskottet drar sig för att uttala någon mening om. Utskottet nöjer sig med att hänvisa till att man på regeringshåll avser att återkomma till frågan om malmfältens framtid. Detta var, herr talman, en redovisning av sådant som enligt min mening kunde tas upp till behandling utan ytterligare förhalande. De fackliga organisationerna har redovisat dessa men också betydligt mer avancerade krav. Se t.ex. Gruvarbetaren nr 11 år 1980 eller nr 1-2 år 1981, där intervjuade gruvarbetare ger sin syn på vad som kunde vara alternativ till permitteringar och där man starkt betonar att det finansiella läget måste rätas upp och gruvornas långsiktiga överlevnad säkras. Många av motionsförslagen, som jag alltså verkligen inte påstår mig ha hittat på själv, bemödar sig utskottet, som sagt, inte ens om att kommentera. Och det kan väl jag uthärda — det hör ju tyvärr till vanligheterna i riksdagsarbetet. Men jag är inte säker på att de människor som berörs av det verkligt allvarliga läget i malmfälten tycker att detta är ett bra sätt att behandla viktiga uppslag på. Det har ju på senare tid talats ganska mycket om politikerförakt, och vi har väl alla om än från olika utgångspunkter värjt oss emot det. Men om inte förslag med förankring hos berörda människor ägnas ens ett ord av intresse och saklig behandling, fördjupas naturligtvis människors känsla av att politiker inte bryr sig om att lyssna, att ta vara på kunnande och erfarenheter som finns — i det här fallet inte minst bland de gruvarbetare som jag hänvisat till. | Jag inser naturligtvis att det inte är möjligt att direkt fatta beslut om allt som det väcks förslag om. Men jag hävdar att de förslag som återgetts i min motion är tillräckligt beredda för att riksdagen åtminstone skulle ha kunnat ge regeringen de uppdrag jag begärt. Herr talman! Riksdagsbehandlingen i dag omfattar också näringsutskottets betänkande 43, som bl.a. upptar en motion av mig om att fullfölja det s.k. Jokkmokksprojektet. Jag åtar mig inte att gradera Norrbottenskommunerna efter vilka som har det besvärligast eller vilka som fått ta emot de flesta löftena om åtgärder. Men jag är ganska säker på att Jokkmokks kommun ligger bra till i båda fallen. I det s.k. Norrbottenspaketet ingick en riktad prospekteringsinsats under två år, som skulle utföras i Jokkmokk. Ett fyrtiotal jokkmokksbor fick arbete med det. Och nu anser man att de många intressanta fynd som gjorts i hög grad är värda att följas upp. Men eftersom projekttiden utgår vid månadsskiftet juni-juli i år finns det behov av att få ytterligare medel anslagna. Förslag härom avstyrker näringsutskottet. Med tanke på svårigheterna att komma vidare med det kravet just nu nöjer jag mig i detta sammanhang med att hänvisa till det av Jörn Svensson tidigare ställda yrkandet om SGU:s organisation. Herr talman! Jag yrkar således bifall till motionen 1980/81:1403 i de stycken som inryms i utskottets hemställan under punkt 4 c) i näringsutskottets betänkande 48. Vad i övrigt beträffar åtgärder för att säkra sysselsättningen vid LKAB instämmer jag i Ingvar Svanbergs yrkande om bifall till reservationen 2, som är fogad till näringsutskottets betänkande 48.

Herr talman! Jag skall närmast behandla de frågor som berörs i näringsutskottets betänkande 48 och alltså rör Statsföretag.

Jag vill också bestämt hävda att vi inom näringsutskottet inte på något sätt anser att den som lägger fram en rad förslag är tjatig. Vi har tvärtom den största respekt för de förslag som läggs fram. I många fall kan man kanske fälla generella omdömen, eftersom det ofta rör sig om förslag som handläggs på lägre nivå, dvs. på någon nivå mellan förslagsställaren och riksdagen. Det finns ju ingen anledning för riksdagen att gå in och detaljbehandla en rad förslag som egentligen skall utarbetas och drivas av antingen lokala företag eller lokala myndigheter. I proposition 128 föreslår regeringen att riksdagen skall anslå rätt stora belopp för att investera i företag som drivs av Statsföretag AB. Det gäller såväl Uddcomb Sweden AB som LKAB. Det föreslås också kapitaltillskott för att brytning av kopparmalm i Viscariagruvan skall kunna påbörjas. Tyvärr måste man också anslå medel för förlusttäckning. Vi är inte glada över att sådant måste ske, men läget är ju det, som utskottets ordförande framhållit, att stålindustrins kris även har medfört en kris för gruvindustrin. Detta har drabbat inte minst LKAB mycket hårt. Av det skälet har man anslagit medel för förlusttäckning detta år och nästa. Vissa riktlinjer har också dragits upp för att man skall kunna klara krisen. Statsföretagsgruppen harinte så lönsamma företag att den internt kan klara förlusttäckningen. Här måste riksdagen gripa in, och dess bättre är utskottet också enigt när det gäller att bevilja anslag. Utskottets ordförande tog också upp den för LKAB rätt stora frågan om transporterna. Ute i landet har man kanske undrat över varför två statliga företag under flera år har utkämpat en sådan här dragkamp om vad som är riktigt när det gäller att ersätta frakterna på SJ:s bana mellan Narvik och Luleå, vilket alltså berör gruvbolagen. Nu har regeringen äntligen sagt ifrån att det inte får gå till på detta sätt utan att man får lov att försöka lösa problemen. Det har också gjorts. Man har uttalat sig för en lösning som redan nästa år kommer att innebära en avsevärd fördel. Förmodligen blir det också fråga om en mera företagsekonomisk syn på frakterna än tidigare. Det här bör alltså kunna bli till stor fördel för LKAB. Dessutom har kommunikationsministern träffat sin norska kollega, varvid man har kommit överens om att se på möjligheterna att rationalisera och effektivisera transporterna från Narvik till Luleå. Även detta tror jag kan komma att bli till fördel för industrioch gruvverksamhet i Norrbotten. På grund av den ogynnsamma resultatutvecklingen har LKAB påbörjat ett utredningsarbete i syfte att undersöka utvecklingsmöjligheterna på längre sikt. Detta innebäri första hand en uppföljning av den strukturutredning som kallades LKAB 78. Därvid skall man undersöka förutsättningarna för LKAB att med lönsamhet bryta järnmalm. Man kommer att studera möjligheterna att förbättra konkurrenssituationen. Givetvis måste man också utreda möjligheterna att förbättra den finansiella situationen. Industriministern betonade verkligen den betydelse som LKAB har för Norrbottens näringsliv. Inte mindre än 27 26 av industrisysselsättningen i Norrbottens län och 6 96 av den totala sysselsättningen faller på LKAB. I Kiruna och Gällivare svarar LKAB för 60 20 resp. 70 Zo av industrisysselsättningen. Jag vill gärna understryka den betydelse som de här statliga företagen har för näringslivet och sysselsättningen i Norrbottens län. Vi ställer givetvis upp på att försöka hitta vägar för att kunna bedriva verksamheten på ett lönsamt sätt och med framtidstro, så att man på längre sikt kan hysa förhoppningar om en stabil utveckling och god sysselsättning. Utskottet är alltså enigt om anslagen. Men på ett par punkter finns reservationer. Utskottets ordförande, Ingvar Svanberg, har tidigare redogjort för att socialdemokraterna krävt att 50 milj.kr. per år i fem år skall anvisas för en intensifierad prospektering i Norrbottens län. Även vänsterpartiet kommunisterna föreslår riktade prospekteringsinsatser i malmfältskommunerna. Utskottets majoritet har anfört att prospekteringsarbetet successivt har ökat iomfattning. Jag hänvisar till Karl Björzéns redogörelse, som visade att prospekteringsarbetet i landet genom åren ökat kraftigt. Det pågår ett intensivt prospekteringsarbete inte bara när det gäller järnmalm utan när det gäller alla de mineraler som utskottets ordförande räknade upp. Vi skulle gärna ställa upp på dessa ytterligare miljoner — vi tror inte det skulle vara meningslöst. Men vi måste också ha budgetekonomisk balans, och då får man prioritera. Därför har utskottet inte ansett sig kunna gå längre än till den ökning industriministern i detta sammanhang föreslagit. Utskottet har också hänvisat till att Jokkmokksprojektet pågår. Till det har rätt stora belopp anslagits. Det skall utvärderas i slutet av året. Resultatet av de undersökningar som genomförs både här och inom nämnden för statens gruvegendom kan leda till förslag som kan få ökat gehör under kommande år, om samhällsekonomin medger det. Vi förutsätter också att nämnden för statens gruvegendom på ett effektivt sätt utnyttjar de anslag man har fått och driver de förslag som man anser vara framtidsdugliga på ett sådant sätt att man kan vinna gehör för dem längre fram. Utskottet avstyrker alltså de här båda motionerna. I den socialdemokratiska motionen yrkas också att regeringen skall få i uppdrag att utarbeta regler för lagerstöd till LKAB som en beredskapsåtgärd, i händelse att marknadsförhållandena försvagas. Detta förslag har också följts upp i en reservation. Även på den här punkten har vpk framlagt en rad olika förslag till åtgärder för att stärka sysselsättningen i Norrbotten. Karl-Erik Häll har också yrkat att regeringen skall utforma direktiv för hur LKAB:s resurser skall utnyttjas effektivt för att skapa sysselsättning i Norrbotten. Utskottsmajoriteten har här hänvisat till den utredning om LKAB:s framtida konkurrenskraft som jag inledningsvis berörde. När resultatet av denna utredning lagts fram, vilket beräknas ske under innevarande år, finns det bättre underlag för att bedöma vilka insatser som kan göras under 1980-talet för LKAB. Industriministern har också lovat att han skall återkomma till frågan. Industriministern har vidare, som Eivor Marklund redan nämnt, anmält sin avsikt att tillsätta en utredning. Direktiv för den utredningen är klara. Ordförande blir landshövdingen i Norrbottens län, Ragnar Lassinantti. Man har ännu inte tillsatt ledamöterna, men det förväntas besked snarast från partierna om vilka som skall ingå i utredningen. Utredningen kommer givetvis att få stor betydelse och ha stora möjligheter. Man kan ställa stora förhoppningar på den. Med hänvisning till att dessa utredningar redan är på gång har utskottet alltså avstyrkt motionerna. Det är heller inte lämpligt att riksdagen skall fatta beslut om detaljer som ett lagerstöd — det måste vara bolagets egen uppgift att utforma sådana regler och när det är gjort inkomma med förslag till regeringen om man så anser nödvändigt. Förslag av lokaliseringspolitisk karaktär har tagits upp i motioner från vpk och även från andra håll. Arbetsmarknadsutskottet har tidigare behandlat en hel del av de förslagen. Utskottet uttalar att det hos statsmakterna finns en stark medvetenhet om problemen i Norrbotten och vilja att komma till rätta med dem. Det är nödvändigt med stora insatser på både kort och lång sikt för att upprätthålla sysselsättningen, ansåg utskottet. När det gäller långsiktiga överväganden räknade arbetsmarknadsutskottet med att regeringen i en kommande regionalpolitisk proposition lägger fram ett samlat förslag till åtgärder för länet. Industriministern har också utlovat en proposition om regionalpolitiken till i höst. Utskottets majoritet har hänvisat till arbetsmarknadsutskottets yttrande och avstyrkt motionerna. Till slut vill jag hänvisa till att förutsättningen för att man skall kunna lösa de problem som utan tvekan finns på många håll men mest markerat i Norrbotten är att vi för en näringspolitik som gör det möjligt att driva företagsamhet. Tyvärr har det varit ett alldeles för litet inslag av enskild företagsamhet i Norrbotten. Boliden har på ett föredömligt sätt drivit sin verksamhet, och man skulle önska att det fanns fler enskilda företag som kunde entusiasmera till verksamhet som gav ökad sysselsättning. Det är viktigt för framtiden att vi driver en sådan politik att företagsamheten kan utvecklas. I betänkandet behandlas också några frågor om LKAB:s huvudkontor. Liksom Ingvar Svanberg hoppas jag att huvudkontoret kommer att läggas närmare produktionen. Det är en fråga som vi inte minst från centerhåll länge har drivit. Det verkar också som om styrelsen för LKAB nu skulle vara intresserad av den frågan — man skall i veckan diskutera den vidare. Utskottet har emellertid sagt att det är en fråga där företaget skall bestämma. Under motionstiden i januari framfördes önskemål om en börsintroduktion av statliga företag. Utskottet konstaterar att en utredning har lagt fram förslag som har varit på remiss, och det pågår fortfarande beredningsarbete i regeringen.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

Herr talman! Betänkandet är ingen dålig produkt, tycker Johan Olsson. Där finns ändå, menar han, inslag som gör det möjligt att se en utveckling av Norrbotten och i synnerhet av malmfälten. Jo då, det finns det visst. Men, Johan Olsson, de pengarna skall ju i första hand gå till LKAB:s förlusttäckning. Vad vi vill få fram är medel för investeringar för att säkra företagets framtid och konkurrenskraft. Sedan säger Johan Olsson att det inte finns anledning för riksdagen att gå in på detaljförslag som skall handläggas av andra — någonting således som skulle finnas mellan förslagsställare och riksdag. De förslag som vi riksdagsledamöter väcker handlar ju ofta om konkreta åtgärder, och yrkandet går ofta ut på att riksdagen skall hemställa att regeringen gör någonting för att de framställda förslagen skall utföras. Nog måste väl en motionär då kunna få åtminstone kommentarer till hur man i ett fackutskott ser på möjligheterna att få förslagen genomförda. En sådan behandling har mina yrkanden definitivt inte fått den här gången i näringsutskottet. Sedan må det uttalas aldrig så mycket respekt för motionärernas vilja att åstadkomma någonting. Så till prospekteringsfrågan. Man måste ha budgetekonomisk balans, säger Johan Olsson. Med våra förslag, om de genomfördes, kunde malmfältskommunerna möjligen också få en chans till ekonomisk balans, för det är till mineraltillgångarna som det i väldigt hög grad finns möjlighet att fästa något hopp när det gäller dessa kommuners utveckling. Då behövs det särskilda insatser, och jag vill utöver det som anförs i den socialdemokratiska reservationen också nämna mineralbältet rakt österut från Kiruna mot finska gränsen. Sveriges geologiska undersökning borde här ges tillfälle att fördjupa insatserna för att få fram möjligheter att utnyttja också dessa mineralförekomster. Prospekteringsinsatserna är alltså nödvändiga och verkligen väntade av de människor som vill att det skall hända någonting radikalt, så att vi i malmfälten inte längre skall behöva ha hoten hängande över oss varje vecka. Gruvarbetarna känner dem tillräckligt redan nu med de nya varslen om permitteringar.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att prospektering efter järnmalm och andra mineraler är nödvändig och kan vara av avgörande betydelse för framtiden i Norrbotten på längre sikt. Men jag har försökt visa att det pågår en intensiv verksamhet, en verksamhet som är större än någonsin tidigare. Man har sett på den här frågan på ungefär samma sätt som Eivor Marklund ger uttryck för. Sedan vill jag säga att det är ändå inte betydelselöst att man anslår en miljard till LKAB för förlusttäckning. Det är ju det första steg som måste tas för att det skall finnas en framtid för företaget. Vi är väl överens om att insatsen skall leda till att företaget kan bli lönsamt och också utvecklas i ett senare skede, kanske med en vidgad verksamhet som ger sysselsättning åt människor som blir friställda i den rena gruvdriften. Det är den målsättning man har, och här vill jag hänvisa till den utredning som LKAB självt gör och till den ytterligare utredning med landshövding Lassinantti som ordförande och som Eivor Marklund skall ingå i för att verkligen gripa sig an de mycket svåra problem — att de är svåra vill jag instämma i — som man har att kämpa med.

Herr talman! Det beslut som riksdagen om en stund skall fatta innebär en stor besvikelse för många som hade drömt om att regeringen och riksdagen efter mineralpolitiska utredningens många förslag skulle ta ett samlat aktivt grepp över mineralpolitiken. Vad de många hade hoppats skulle bli ett första resultat var att man skulle tillskapa det samhällsorgan, av MPU kallat bergskollegium, som skulle kunna leda en sådan här samhällsaktivitet. Nu vidtar regeringen en åtgärd i rakt motsatt riktning. Man splittrar i stället den helt dominerande statliga prospekteringsorganisationen, och man försöker då att framställa det som något positivt. I sammanhanget lyckas man också försvaga industriverket genom omflyttningar av mineralbyrån och bergmästerierna, och samtidigt undergräver förslaget också framtiden för nämnden för statens gruvegendomar, NSG. Ett delat SGU med en prospekteringsenhet troligen i bolagsform är ett direkt tillmötesgående av gruvbolagens uttalade vilja men ett beklagligt försvagande av en samhällsledd karteringsoch prospekteringsverksamhet i vårt land. Nu framställs delningen som något positivt för bl.a. Luleå. Man säger att Luleå kan nu åtminstone få en generaldirektör. Jag vill varna för den beskrivningen. Om industriministern haft kraft att förlägga all prospektering och andra geologiska undersökningar till Norrland, då kunde förändringen ha fått en viss regionalpolitisk betydelse. Men som förslaget nu är utformat kommer en mycket stor del av den verksamhet som man säger sig vilja förlägga till Luleå att bli kvar i Uppsala — åtminstone 125-150 tjänster av den verksamhet som man påstår skall bedrivas i Norrland. Jag ser en stor risk i att SGU i Norrland kommer att försvagas av industriministerns förslag. Att samhällets möjligheter att påverka mineralpolitiken starkt kommer att försämras är ställt utom allt tvivel. Industriministern tycks vara så säker på att hans förslag kommer att gå igenom här i kammaren att han påbörjat organisationsförändringen redan innan riksdagen har fattat beslut i ärendet. Han har låtit starta översynsarbetet innan riksdagsbeslutet är fattat. Märkligt är också att regeringen har ställt de inom SGU anställdas organisationer utanför den organisationskommitté som nu har börjat arbeta och som skall lägga fram förslag om en ny verksorganisation. Det är något som jag till protokollet vill notera som djupt beklagligt. Jag beklagar också den avsaknad av vilja att satsa på de mineralpolitiska utvecklingsprojekten i övre Norrland som majoritetens ställningstagande i utskottet innebär. Jokkmokksprojektet, som nämndes för en stund sedan, är ett exempel. Där har SGU tvingats fatta beslut om att varsla 28 anställda till den 1 oktober. Nuvarande anslag garanterar inte fortsatt arbete med totalundersökningen fram till det uppsatta målet. Ovissheten om uranprospekteringen i Norrland är en annan orsak till att tryggheten för många SGU-anställda i de delarna av landet är mycket osäker i dag. Från Västerbottens socialdemokrater har vi i en motion till årets riksmöte, nr 1405, som behandlas i betänkande 43 erinrat om de mycket lovande mineraltillgångar som framför allt SGU på uppdrag av nämnden för statens gruvegendom arbetat fram i vårt län. Nickelfyndigheten i Västerbottens mellanområde och volframfyndigheterna i inlandet är mycket hoppingivande mineralfynd. De skulle, om en brytning påskyndas, kunna skapa betydande ny sysselsättning inom områden av Västerbotten där behoven av ny sysselsättning är allra störst. En brytning av bl.a. nickel och volfram skulle också vara av mycket stor betydelse för folkhushållet, eftersom båda dessa mineraler i dag huvudsakligen importeras. Visst kan det vara bra att driva en mineralpolitik som syftar till att så långt det är möjligt trygga järnmalmsproduktionen i vårt land. Men det finns tillgångar av sulfidmalmer som inte får tappas bort i hanteringen. De helt dominerande fynden av det här slaget finns i Västerbottens län. Herr talman! Av två svaga utskottsförslag i avsnittet om sulfidmalmsfyndigheterna är ändå socialdemokraternas, med krav på ytterligare 10 milj.kr. till NSG för prospektering, det minst dåliga. Men inte heller det uttrycker någon märkbar vilja att driva den aktiva mineralpolitik, inriktad på områden med lovande sulfidmalmsfyndigheter, som jag hade hoppats att riksdagen efter mineralpolitiska utredningens arbete skulle ta som målsättning.
Herr talman! Arne Nygren talar om prospektering på ett sätt som tyder på att vi inte är helt överens om vad prospektering innebär. Han säger att det är fråga om att slå sönder SGU:s prospekteringsverksamhet. Enligt min uppfattning är det inte så. SGU bildades för att sköta geologisk kartering och handha myndighets uppgifter på det området. Långt senare fick man uppgifter på prospekteringsområdet. Det är en uppdragsverksamhet som man utför på beställning av nämnden för statens gruvegendom eller åt privata företag. Det är alltså bara affärsverksamheten, prospekteringen, som förs åt sidan. SGU:s ursprungliga uppgifter ligger ju kvar i den centrala myndigheten.
Herr talman! Jag tror det finns skäl att reda ut det här litet grand, herr Björzén. Det är riktigt att prospekteringsverksamheten är en del av SGU:s nuvarande verksamhet. Vad ni från borgerligt håll nu gör är att bryta ut denna verksamhet ur det helt dominerande statliga organet på detta område. Ni bryter ut prospekteringsverksamheten från karteringsverksamheten och övrigt som SGU sysslar med. Därmed försvagar ni SGU-verksamheten på ett närmast skrämmande sätt. Vi har ytterligare prospekteringsverksamheter, som ligger i famnen på bolag här i landet, Karl Björzén. De kommer så att säga att få behålla värmen från bolagen som en trygghet i ryggen, medan ni ställer ut SGU:s prospekteringsverksamhet i kylan, ut från den samhörighet med karteringsoch övrig verksamhet som vi under årens lopp har låtit SGU byggas upp med. Detta gör mig, Karl Björzén, orolig inför framtiden. SGU:s arbete har nämligen betytt oerhört mycket för utvecklingen av gruvnäringen i Norrland. Det finns också anledning att vara orolig för näringens framtid i vår del av landet med det borgerliga förslag som nu är framlagt.
Herr talman! Arne Nygren hävdar fortfarande att förslaget innebär en försvagning av SGU. I stället förstärks de ursprungliga SGU-uppgifterna med de uppgifter som mineralbyrån på statens industriverk nu handlägger. Man samlar alltså frågor som rör myndighetsutövning på mineralområdet på en hand. Jag är inte alls lika orolig som Arne Nygren för affärsverksamheten på prospekteringsområdet. Faktum är nämligen att det aldrig tidigare har prospekterats så mycket som nu. Allt tyder på att beställarna har stort intresse av en fortsatt hög prospekteringsverksamhet. Då kommer SGU:s resurser på området alldeles säkert att bli tagna i anspråk.
Herr talman! Herr Björzén framställer det som att det skulle finnas fler beställare än nämnden för statens gruvindustri. Ja, det finns det inom kärnbränsleområdet, inom grus-, sandoch övriga områden. Men när det gäller mineralprospektering i övrigt så vet vi att både LKAB och Boliden har egna prospekteringsorganisationer. Under den borgerliga regeringens tid har LKAB fått bygga upp en egen prospekteringsverksamhet vid sidan av de övriga. Att det ligger i de två gruvbolagens intresse att förstärka sin egen prospekteringsorganisation på bekostnad av SGU:s tror jag inte är någon större hemlighet. Den ytterligare splittring, som detta förslags genomförande kommer att innebära, tror jag är den största risken för den framtida mineralpolitiken i vårt land. Vi var på väg att få ett samlat grepp om karteringsoch prospekteringsområdet med det förslag som mineralpolitiska utredningen lagt fram. Vad ni nu håller på att göra — utan att ni dessförinnan över huvud taget har övervägt utredningens förslag — är att splittra upp den statliga organisationen på det här området på ett sätt som kan bli ödesdigert inte minst för Norrland.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 48 behandlas bl.a. motionerna nr 804 och 1413 om en eventuell bö introduktion av företag eller delar av företag i Statsföretagsgruppen. Motionärerna, av vilka jag är en, anser inte att statliga företag i sig har något självändamål och är av den orsaken naturligtvis besvikna över att den statliga utredningen, SOU 1978:85, som behandlade de statliga företagens organisation och framtida ägarförhållanden ännu inte har lett till att arbetet inom regeringskansliet kommit någonstans. Frågorna befinner sig fortfarande under beredning, trots att remisstiden för denna utredning har utgått för mycket länge sedan. Vi beklagar att ännu inte något regeringsförslag har lagts fram eller något regeringsinitiativ har tagits. Vi tycker att det är viktigt att ett initiativ i den riktning vi föreslagit kommer till stånd, eftersom man därigenom skulle kunna frigöra en hel del kapital, som man har behov av på olika håll inom Statsföretagsgruppen. Dessutom skulle detta enligt vår mening leda till en rörligare företagsstrategi inom Statsföretagsgruppen, som får möj ghet att helt eller delvis sälja enskilda företag, men självfallet också att köpa sådana. Strategin blir inte att enbart köpa företag, vilket tendensen f. n. pekar på. En börsintroduktion av företag eller delar av företag i Statsföretagsgruppen skulle vidare innebära att det blev mera av företagsekonomiska bedömningar och mindre av politiska bedömningar inom Statsföretagsgruppen. Ett annat viktigt motiv är självfallet det s.k. skattefondssparandet. Skulle man kunna få till stånd ett skattefondssparande även bland de anställda inom de statsägda företagen, åstadkom man därmed ett naturligt delägande, vilket vi anser vara av stort värde. Herr talman! Vi motionärer har inte velat driva frågan så att vi avgivit någon reservation, och vi har inte heller något särskilt yrkande. Vi har nöjt oss med att lämna ett särskilt yttrande i betänkandet. I det yttrandet förutsätter vi att regeringen tämligen snart tar sådana initiativ att en börsintroduktion av lämpliga delar av Statsföretagsgruppen kommer till stånd samt att regeringen lämnar förslag till någon form av riktlinjer för den fortsatta omprövningen av statligt företagsägande. Jag ber att få yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 48 i dess helhet.

Herr talman! Jag skall kortfattat beröra motion 1788, som väckts av mig och Bertil Måbrink, i vilken vi kräver att regeringen utarbetar en lag som möjliggör nationalisering av guldfyndigheterna i Enåsen i Ljusdals kommun och silverfyndigheterna i Garpenberg i Hedemora kommun. Vi kräver också att riksdagen uttalar att inkomsterna, alltså vinsterna, från nämnda fyndigheter kommer samhället och berörda kommuner till del. Förra året upptäcktes de stora silverfyndigheterna i Garpenberg och guldfyndigheterna i Enåsen. I båda fallen är det Bolidenbolaget som skall exploatera fyndigheterna. Bolaget har redan förutskickat att de kommer att ge god avkastning. Detta aktualiserar återigen frågan om vem som skall tillgodogöra sig värdet av sådana naturfyndigheter. Vilka skall bestämma över hur de används och hur och på vilken plats, ja, t.o.m. i vilket land, vidarebearbetningen av råvarorna skall ske? Nuvarande gruvlag är långt ifrån tillfredsställande. Det räcker inte med en hänvisning till statens kronoandel. Det gäller att utforma en lag som utgår från att naturfyndigheter skall tillfalla och tillhöra folket. Utifrån gällande svensk lag kommer Bolidenbolaget att håva in stora vinster. Kommunerna och regionen kan bli nästan helt lottlösa, utöver det som kommer dem till del genom den sysselsättning som skapas i gruvbrytningen. Vi skall även ha i minnet att Bolidenbolaget har internationella förgreningar och samarbete med andra råvaruintressenter i världen. Vilken roll de nu upptäckta fyndigheterna och andra fyndigheter i Sverige kommer att spela i plundringen av världens råvaror kommer till stor del att ligga utanför svenska folkets kontroll med nuvarande ägare och med gällande lag. De aktuella fyndigheterna ligger i Mellansverige, en region som hänsynslöst har plundrats på sina järnmalmstillgångar och på sitt kunnande. Gruvindustriarbetareförbundet har i sitt handlingprogram krävt att man skall nationalisera mineraltillgångarna liksom även smältoch stålverken i vårt land och sammanföra dem i ett svenskt metallbolag. Vpk har ställt sig bakom detta krav. Utskottets borgerliga ledamöter har nu avvisat fackföreningsrörelsens krav och de krav som vpk har framställt. Ur ideologisk synpunkt är detta kanske helt logiskt, men det är därmed inte rätt. Tyvärr är jag mycket besviken också på de socialdemokratiska utskottsledamöterna, som sväljer det borgerliga yrkandet om avslag på vår motion. Inte ens ett ynkligt särskilt yttrande i betänkandet kunde man åstadkomma. Man kan fråga sig om det är ett förbiseende eller ett utslag av ideologisk dekadans. I varje fall ligger dagens ställningstagande långt ifrån vad socialdemokraterna på Hjalmar Brantings tid insåg. Det Hjalmar Branting yttrade vid sin första riksdag 1897 är värt att återigen läsas in i riksdagens protokoll: ”Där gäller det en egendom, om vilken ingen människa kan säga, att den bör tillhöra en enskild person. Där gäller det vad som finns nedlagt i våra berg, i svenska folkets gemensamma jord, det gäller att på alla sätt låta detta komma det allmänna till godo.” Citatet från den argumentationen kan tyckas vara gammalt, men det visar att vi har samma problem i dag som 1897. Ingvar Svanberg gjorde i sitt inledningsanförande ett stort nummer av vårt behov av skrot och att samtidigt brytningen vid våra järnmalmsgruvor har lagts ner. Jag vill i det sammanhanget bara erinra om att vänsterpartiet kommunisterna har framfört Gruvindustriarbetareförbundets krav på att ingen gruva skall slås igen förrän den är utbruten. Tyvärr har vi inte vunnit stöd för det kravet från Ingvar Svanberg och socialdemokratin eller från näringsutskottet. Jag beklagar detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1788 av mig och Bertil Måbrink.

Herr talman! Malmfältsbor och norrbottningar följer utvecklingen inom LKAB med stor uppmärksamhet och just nu helt naturligt med stor oro. Den försämrade stålkonjunkturen i världen men också den höga fosforhalten i Kirunamalmen bidrar till en låg efterfrågan och därmed stora förluster för företaget. Det beslut som riksdagen fattar i dag innebär att förlusterna för 1980 och 1981 skall täckas. Det är bra och i och för sig ganska självklart, eftersom staten är ägare till företaget och har ett ansvar både för företaget och för de samhällen där företaget står för den helt dominerande sysselsättningen. Det stora glädjeämnet när det gäller dagens beslut är de pengar som anslås till Viscariagruvan, koppargruvan som fått sitt namn av den lilla blomma som gav en anvisning om att det fanns koppar i marken. Det finns redan nu ett tioårigt leveransavtal med ett finskt företag, vilket borgar för en något så när trygg avsättning för en del av kopparmalmen. Nu måste man gå vidare med arbetet att finna nya brytvärda industrimineral. De måste finnas som ett komplement till järnmalmsbrytningen när arbetstillfällena där minskar. Då är det viktigt att de prospekteringsinsatser som görs samordnas och att de uppgifter som kommer fram kan användas för landets bästa.

Låt mig peka på ett par saker ytterligare som har stor betydelse för LKAB:s framtid och som tas upp i betänkandet! Malmfrakternas betydelse när det gäller LKAB:s möjligheter att få en god ekonomi har vi talat om många gånger här i kammaren. Det är nödvändigt att den frågan får en lösning, och nu tycks vi äntligen vara överens om det. Men jag vill slå fast en sak. Det är inte rimligt att LKAB i ett längre perspektiv skall subventioneras för att SJ tar ut överkostnader. Rimliga fraktkostnader är ett måste. Om det innebär att SJ går med ett ökat underskott, bör det underskottet täckas på vanligt sätt. En annan fråga som vi ofta diskuterat är LKAB:s huvudkontors förläggning. Även i år säger utskottet att det är företagsledningen som bör bestämma denna. Med all respekt för den tradition vi har på det här området må det tillåtas mig att säga, att nu är det dags för företagets ledning att bestämma sig för att flytta till Norrbotten. Förhoppningsvis kommer den nya ledningen fram till att det är fördelaktigt för företaget, om ledning och produktion finns i närheten av varandra. Jag har inget yrkande, herr talman, men jag vill sluta med att säga att för malmfältsborna är det viktigt att LKAB:s framtid säkras och att näringslivet i malmfälten differentieras, så att de kan få känna att de arbeten de har är trygga och ungdomskullarna återigen kan få del av de jobb som tidigare fanns inom LKAB.

Herr talman! Till grund för den proposition vi nu behandlar ligger en skrivelse från arbetsmarknadsstyrelsen med förslag till investeringsreserv för kommande budgetår. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår här bl.a. statsbidrag till angelägna byggnader för gymnasieskolan. Det är skolbyggen som kan utföras under budgetåret 1981/82. Utöver den hittills fastställda ramen på 500 milj.kr. anser AMS, efter samråd med skolöverstyrelsen, att en reserv av byggnadsarbeten till ett belopp av 200 milj.kr. bör finnas tillgänglig. Statsbidraget för den här byggnadsramen skulle uppgå till 68 miljoner. Vi socialdemokrater beklagar att regeringen strukit AMS förslag i propositionen. Vi beklagar också att utskottets borgerliga majoritet utan motivering ställt sig bakom propositionen på denna punkt. Regeringen avhänder sig nu ett viktigt instrument när det gäller att främja sysselsättningen. Investeringsramarna för skolbyggnader har tidigare ingått i den åtgärdskatalog som traditionellt utnyttjas för att motverka en ökad arbetslöshet. Byggnadsobjekten är spridda över hela landet och är av olika storlek. De är därför lämpliga att hålla i reserv för att utnyttjas om sysselsättningen ytterligare försämras, något som man bör tänka på i tider då arbetslösheten ökar. I höst kommer vi kanske att få notera den högsta arbetslöshetssiffran under efterkrigstiden. Det framgår av SÖ:s anslagsframställning och den socialdemokratiska motionen nr 2118 av Anna-Greta Leijon m.fl. att det finns stora och angelägna skolbyggnadsbehov. Enligt SÖ:s bedömning kvarstår ett investeringsbehov för gymnasieskolan och för kommunal vuxenutbildning som uppgår till 897 milj.kr. sedan den fastställda ramen på 500 milj.kr. utnyttjats. Herr talman! Starka skäl talar för den socialdemokratiska reservation som fogats till finansutskottets betänkande nr 34. Vår linje innebär att angelägna skolbyggen kommer till stånd samtidigt som sysselsättningen främjas — en politik som rimligen borde ha en majoritet i den här kammaren. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen, som alltså innebär att byggnadsarbeten på gymnasieskolans områden för 200 milj.kr. förs upp i investeringsreserven för budgetåret 1981/82. Statsbidraget för denna ökning beräknas till 68 milj.kr. och förs upp i beredskapsbudgeten.

Herr talman! Riksdagen gav 1978 regeringen till känna att regelsystemet för finansiering av skolbyggnader borde ses över. Denna översyn genomfördes av en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet. Gruppen föreslog att investeringsbidraget skulle slopas. Gruppen förutsatte att man i överläggningarna om den kommunala ekonomin skulle beakta de förändringar i kostnadsfördelningen mellan stat och kommun som förslaget innebar. I ett regeringsförslag till riksdagen förra våren konstaterade föredragande statsrådet att det fanns en allmän uppslutning kring en minskad statlig styrning av skolbyggnadsverksamheten. De gällande investeringsramarna begränsade t.ex. kommunernas möjligheter att samplanera skollokaler och övrigt samhällsbyggande. Med hänvisning till den totala omfattningen av de statliga transfereringarna till kommunerna år 1981 föreslog regeringen att investeringsbidraget till skolbyggnader skulle slopas. En planeringsram på 500 miljoner skulle dock kunna utnyttjas under en övergångsperiod av tre år. Arbetsmarknadsstyrelsen har nu lagt fram ett förslag till reserv av statliga, kommunala och statsunderstödda investeringsobjekt. För att förenkla handläggningen av beredskapsbudgeten redovisar föredragande statsrådet i proposition 140 de avvikelser som regeringen vill göra från arbetsmarknadsstyrelsens förslag. I övrigt skall förslaget från arbetsmarknadsstyrelsen utgöra beredskapsbudget för budgetåret 1981 80 beslutade om. Fullmakten får användas för att finansiera tidigareläggningar, utvidgning eller påskyndanden av statliga investeringar som finansieras med anslag på statsbudgeten. I förslaget från arbetsmarknadsstyrelsen finns, som Christer Nilsson sade, byggnadsarbeten inom skolväsendet med, men föredragande statsrådet har strukit detta tillsammans med fem andra förslag. Socialdemokraterna har nu i sin reservation begärt en reserv om 68 milj.kr. till statsbidrag för byggande inom det allmänna skolväsendet. Riksdagens beslut förra våren innebar att statsbidraget skulle avvecklas. Den tidigare beslutade investeringsramen om 500 miljoner skulle övergångsvis användas under tre år. Därefter kan inte statsbidrag utgå till skolbyggen. Det är då helt konsekvent att inte heller i investeringsreserven ta upp sådana objekt.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
Herr talman! Statsbidraget till den här verksamheten skall tas bort under en övergångsperiod, som också Christina Rogestam sade. Det innebär att det inte finns formella skäl att säga nej till den socialdemokratiska reservationen och AMS anslagsframställning. När statsbidraget skulle tas bort var ett av motiven att man skulle spara pengar. Och här har vi ett nytt exempel på att regeringens sparinsatser skapar arbetslöshet eller gör det svårt att främja sysselsättningen. Sparplaner som ställer folk utan arbete innebär inga samhällsekonomiska vinster. Det finns ju risk för att arbetslösheten kommer att fördubblas under innevarande år. I slutet av året eller i början av nästa år står kanske 4 96 utan arbete. Ett bifall till den socialdemokratiska reservationen innebär att vi får ökade möjligheter att bekämpa arbetslösheten.
Herr talman! Debatten gäller inte behovet av lokaler för skolväsendet. Det behöver byggas nya lokaler även i fortsättningen, framför allt för gymnasieskolan. Men de skall planeras, prioriteras och bekostas av kommunerna, utan statsbidrag. Det var resultatet av de bedömningar om de totala transfereringarna mellan stat och kommun som riksdagen gjorde förra året. Majoriteten i utskottet handlar därför konsekvent. Riksdagen har beslutat att investeringsbidraget till skolbyggen skall slopas. Det finns en investeringsram, som får utnyttjas under en övergångstid, men därefter är det slut. I det läget bör inte heller skolbyggen finnas med i investeringsreserven. Där skall finnas objekt till vilka statsbidrag skall utgå och som på grund av sysselsättningsläget kan behöva tidigareläggas. Det finns alltså ett stort antal projekt som är upptagna i investeringsreserven och som kan sättas i gång när sysselsättningsläget så kräver.
Herr talman! Kvar står ändå att den ansvariga myndigheten, arbetsmarknadsstyrelsen, anser att de här statsbidragen behövs för att bekämpa arbetslösheten i svåra tider.

Herr talman! I samband med att herr Bohman omkring den 10 januari publicerade den finansplan som han nu enligt uppgifter i pressen inte längre vill kännas vid, började en omfattande spekulation i devalvering av den svenska kronan. Skulder i utlandet betalades i förtid. Å andra sidan uppsköt en rad företag hemtagning av sina exportlikvider. Riksbanken ansåg sig, ställd inför denna omfattande spekulation i devalvering, tvungen att höja diskontot den 20 januari från 10 till 12 96 på grund av det stora valutautflödet. Den här kraftiga räntehöjningen bedömdes ju i praktiskt taget alla kretsar som utomordentligt negativ och skadlig, särskilt som Sverige stod inför det aktuella hotet om en nedgång i den ekonomiska konjunkturen. Verkningarna för löntagare, hyresgäster, villaägare, lantbrukare och småföretagare blev också klart negativa. Både arbetslöshet och inflation växte starkare än de skulle ha gjort utan den här räntehöjningen. Men riksbanken och riksbanksfullmäktige ansåg räntehöjningen nödvändig för att försvara den svenska valutan. För att sammanfatta så påtvingades alltså Sverige en åtgärd — räntehöjningen —, som allmänt bedömdes som väldigt negativ till sina verkningar, av en grupp spekulanter i den svenska valutan. Vi tycker inte att det kan vara rimligt att enskilda kapitalister och storföretag på det här sättet skall tvinga de svenska myndigheterna till åtgärder som skadar samhällsekonomin och flertalet medborgare. I stället för att ge vika för spekulanterna måste man gå till motangrepp och vrida vapnen ur deras händer. Ett av de medel som kan användas det syftet är en valutareglering. Vår allmänna inställning är därför att valutaregleringen måste skärpas, så att valutaspekulation om möjligt förhindras. Det är naturligtvis mycket svårt, men det finns en rad åtgärder som går att genomföra. Vidare medger tillämpningen av de nuvarande reglerna stora möjligheter att spekulera i den svenska kronan bara genom att göra förskjutningar i betalningsströmmarna för export och import. Denna fråga har nyligen diskuterats i den stora volym som består av expertrapporter från valutakommittén och som publicerades i slutet på förra året, SOU 1980:51. Där påpekas i en undersökning att leverantörskrediter, dvs. krediter direkt från säljare till köpare, i praktiken ligger helt utanför valutaregleringens räckvidd. Jag skall inte utförligt gå in på de räkneexempel som finns i utredningen utan bara något dröja vid den slutsats som man där drar. Man visar i utredningen att betalningarna för de kommersiella transaktioner som varje vecka förekommer från och till Sverige beräknas uppgå till nära 3 miljarder kronor för vardera export och import. Ett maximalt utnyttjande av de möjligheter som finns att genomföra förskjutningar av såväl insom utgående betalningar ger enligt den officiella utredningen upphov till ett kapitalflöde per vecka på sammanlagt 2,4 miljarder kronor. Så stora möjligheter finns det alltså att spela med den svenska kronan och att spekulera med förändringar i dess värde. Och i själva verket är möjligheterna ännu större — man har nämligen inte tagit hänsyn till den allt större andel av betalningarna över gränserna som olika transaktioner inom de stora transnationella företagen svarar för. Detta är alltså ett område där det är fritt fram för spekulanter. Vi menar att man måste ändra reglerna i valutaregleringen på det här området. Eftersom det avsalla anses att riksbanken med nuvarande valutareglering inte har möjlighet att motverka sådana förskjutningar i betalningsströmmarna i samband med utrikeshandeln, bör reglerna i detta avseende ändras. Det bör t.ex. inte vara tillåtet för en svensk exportör att senarelägga hemtagning av exportlikvider. Det finns en parlamentarisk kommitté, valutakommittén, som har till uppgift att utreda problem som har att göra med valutaregleringen, och när finansutskottet avstyrker våra motioner hänvisar det till denna kommitté. Vi tycker dock inte att detta skäl för att avslå kraven på en skärpning av valutaregleringen är hållbart. Vi lever ju i en tid med mycket instabila regeringsförhållanden i vårt land, såsom alla väl känner till. När som helst kan en spekulation av denna typ i den svenska valutan på nytt genomföras, och då har Sverige med nuvarande lagstiftning ingen möjlighet att skydda sig. Vi tycker att det är litet ansvarslöst att säga att man skall vänta på att valutakommittén skall lägga fram sitt förslag och sedan skall studera vad som är nödvändigt att göra. Vi menar att man omedelbart borde kräva förslag av regeringen till skärpt valutareglering. Riskerna med nuvarande förhållanden är så stora att de enligt vår uppfattning inte längre kan få bestå. Det finns också en del andra omständigheter som jag mycket kort vill påtala. Utvecklingen under senare år har varit sådan att en rad storföretag utvecklat egna valutaavdelningar. Affärsbankerna har ju sådana av tradition och sedan länge. Det där är också förhållanden som skapar svårigheter för riksbanken och valutakontoret att ha fullständig kontroll över utrikesbetalningarna. Vi ställer därför kravet att valutahandeln bör bli helt samhällsstyrd. Riksbanken bör förmedla alla större utrikesbetalningar. Vi vill också påtala — och det gör vi i den andra motion som vi väckt med anledning av propositionen om fortsatt valutareglering — att man under det senaste året ingalunda har skärpt valutaregleringen, vilket borde ha varit en naturlig följd av vad som förekommit. I stället har man på olika sätt mjukat upp de regler som finns, så att transaktioner med valutor har underlättats. De som vill ha en redogörelse för detta kan jag hänvisa till valutastyrelsens berättelse, som finns i den förvaltningsberättelse från fullmäktige i riksbanken som vi samtliga har fått på riksdagens bord. I valutastyrelsens berättelse ges en rad exempel på en sådan uppmjukning av valutaregleringen som går stick i stäv mot de slutsatser som man rimligen borde dra av vad som har förekommit i fråga om valutaspekulation under det senaste halvåret. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de bägge motionerna 1140 och 2125.

Herr talman! Den svenska valutaregleringen är från 1939, och det som nu föreslås i propositionen är något så odramatiskt som att den skall förlängas ytterligare ett år. Valutaregleringen har en hel del ganska betydande nackdelar. Den leder till byråkrati och mängder av pappersarbete. Den har också en tendens att dölja symtom, att dölja allvarliga balansbrister i ekonomin. Därför arbetar en utredning med att se över valutaregleringen. Dess uppgift är i första hand att undersöka i vad mån man kan lätta på valutaregleringen. Kommunisternas motioner går åt andra hållet — mot skärpningar och kontroller. Jag yrkar bifall till utskottets förslag, som innebär att man i väntan på den statliga kommitténs förslag skall behålla den nuvarande valutaregleringen. C.-H. Hermanssons förslag om en nästan total valutakontroll innebär mycket stora nackdelar. För det första kan en sådan valutakontroll minska enskilda individers frihet att flytta ur landet och ta med sig sina pengar. Att kunna lämna ett land är en rättighet som man skall ha. För det andra menar ju kommunisterna att bankerna, som de i andra sammanhang vill skall socialiseras, nu skall fråntas all rätt att bedriva valutahandel och att denna skall centraliseras till riksbanken. Det innebär ett väldigt krångel för enskilda som vill köpa turistvaluta och för företag som skall göra transaktioner. För det tredje innebär förslaget att valutaregleringen kraftigt skall skärpas, att företagen inte kan ta hem vinster och kassarabatter liksom att de inte heller kan korttidsplacera pengar och göra vinster på dem utomlands. Det måste vara en förlust för det svenska folkhushållet som helhet. Att bedriva en god politik när det gäller rabatter och placeringar av likvider är också ett svenskt exportintresse. Valutaströmmarna är ju ett mått på den ekonomiska politikens effektivitet. Det är självklart att vi kan få kraftiga valutaströmmar som då och då ställer till besvär, men sjukdomen botas så att säga inte för att man slår sönder febertermometern.
Herr talman! Det är förvånande att finansutskottet i sitt betänkande över huvud taget inte har diskuterat vad som förekom under januari månad och att finansutskottets talesman här i debatten inte heller vill göra det. Vad som hände då var verkligen inte bara att man så att säga tog febern. Samvetslösa spekulanter utnyttjade ju möjligheterna till spekulation i den svenska kronan och gjorde det på ett sätt som var utomordentligt skadligt för den svenska ekonomin. Då skadades verkligen det svenska folkhushållet. Detta möjliggjordes därför att vi trots allt har så liberala regler för valutaregleringen. Här finns de möjligheter som utomordentligt ingående har belysts i valutakommitténs rapportvolym, som jag vill rekommendera ledamöterna att läsa. Här finns det stora problemet, här finns sjukdomen. Och här behövs en ordentlig medicin. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt anförande: Jag finner det utomordentligt ansvarslöst, om man icke vill vidta några som helst åtgärder för att söka stoppa möjligheterna till en förnyad spekulation i den svenska kronan. Ännu mera anmärkningsvärt är det att finansutskottet, som ju skall bära en stor del av vårt gemensamma ansvar för den ekonomiska politiken, över huvud taget icke finner frågan värd att diskutera. Man vill alltså inte se problemet utan liksom strutsen stoppa huvudet i sanden.

Herr talman! När det sker en kraftig valutautströmning, så kraftig att den påverkar växelkurser och räntor här hemma, är det ett symtom på sjukdom i ekonomin. Då hjälper det inte att slå sönder febertermometern. Detta är ju i någon mån vad C.-H. Hermansson föreslår när han genom en kraftig reglering vill försöka hindra ett valutautflöde. Mycket tillfälligt kan en så kraftig reglering leda till att vi slipper spekulationer. Men det får ju en mängd andra nackdelar. Det innebär en minskning av friheten för svenskar som vill flytta utomlands och för utlänningar som vill komma hit. Vidare innebär det en ganska kraftig byråkrati, om affärsbankernas valutaavdelningar skall stängas och bara riksbanken får handla med valutor. Vad var det som hände i januari? Regeringen lade fram en finansplan som innehöll otillräckliga ekonomisk-politiska åtgärder. De förväntade förslagen kom inte redan då. I det läget reagerade företag, inte minst utländska, genom att vänta med betalningar. Och svenska företag lät pengar stanna utomlands. Men vad var det då som var sjukdomen, och vad var det som var symtomen? Jo, sjukdomen var den otillräckliga ekonomiska politiken, och den botas inte genom att man försöker reglera bort symtomen. Jag tror att det viktiga är att vi undviker mera av detaljregleringar, att ytterligare utestänga Sverige från omvärlden genom en ännu mera skärpt valutareglering än den som vi redan har. Vi skall komma ihåg att den svenska valutaregleringen efter europeiska mått är tämligen sträng.
Herr talman! Den diskussion som nu pågår mellan de partier som har ingått i den regering som suttit här en tid är ju intresseväckande. Jag noterade också med intresse Olle Wästbergs omdöme om den budgetplan som regeringen presenterade i januari. Han sade nämligen att den var ett exempel på otillräcklig ekonomisk politik. Det är väl vad engelsmännen kallar för ett understatement, herr Wästberg? Jag tror inte att man får ta så lätt på frågan att man bara säger att hade vi haft en bättre regering, som hade presenterat en bättre finansplan, så hade vi inte fått någon spekulation i valutan. Såvitt jag förstår — det kan man se om man tittar på det europeiska panoramat — förekommer spekulationsvågor av och till i olika länder. Olika personer och företag utnyttjar de möjligheter som finns att göra profiter på spekulation i valutorna. Jag bestrider bestämt att vad som förekom i januari bara var symtom på sjukdomen, dvs. på den ekonomiska krisen och på otillräckligheten i regeringens ekonomiska politik. Det handlade också om en öppen och flagrant spekulationsvåg i den svenska valutan, framdriven av krafter som ville tjäna pengar på en svensk devalvering eller förebygga eventuella förluster. Det är den spekulationen man måste komma åt. Ett av de konkreta krav vi ställer i vår motion är att det inte bör vara tillåtet för en svensk exportör att senarelägga hemtagningen av exportlikvider. Det var en fråga som var aktuell i just det sammanhanget. Valutakommitténs utredare säger att leverantörskrediterna i praktiken nu ligger helt utanför valutaregleringens räckvidd. Det är framför allt på den konkreta punkten vi vill ha en ändring. Jag tycker inte att en sådan ändring går utanför vare sig traditionell socialdemokratisk eller borgerlig politik. Detta förslag kunde ha ställts av vilken regering som helst i Sverige, som är mån om att värna den svenska kronan.

Herr talman! Det faktum att finansplanen i januari ledde till valutarörelser som i sin tur framtvingade en ränteökning är ju ett bevis på att åtgärderna var otillräckliga. Men då är frågan: Vad är det som är sjukdomen och vad är det som är symtomet? Symtomet var att vi fick valutarörelser, att företag valde att ha pengarna utomlands osv. Sjukdomen var att den ekonomiska politiken hade kommit ur takt. Då är frågan: Skall vi bota sjukdomen och föra en kraftfullare ekonomisk politik eller skall vi försöka ta bort symtomet? Självfallet förekom en valutaspekulation under början av januari. Men om betalningen för varenda transaktion som vartenda företag gör inte får gå genom företagens egna valutaavdelningar eller bankernas valutaavdelningar utan måste gå genom riksbanken, bygger vi upp en jättelik byråkratisk apparat, som kommer att försvåra svensk export. Vi skapar en ny typ av byråkratiskt exporthinder. Det bästa hindret för alla typer av valutaspekulationer är att Sverige kan bygga upp en hygglig valutareserv genom en bra export. Det kan vi inte om vi snärjer in exporten i ytterligare regleringar och en mycket stor byråkrati.
Herr talman! Det är utomordentligt intressant för bedömningen av vad som har förekommit inom regeringen och i den ekonomiska politiken över huvud taget under senare tid att höra Olle Wästbergs mycket bestämda omdöme, att finansplanen ledde till valutaspekulation. Det är alldeles självklart — och på den punkten kan jag hålla med Olle Wästberg — att det avgörande för att värna landet mot ytterligare spekulation i vår valuta är att skapa en mera stabil ekonomi, få bort arbetslösheten, få bort inflationen, skapa bättre balans i våra betalningar med utlandet osv. Det är självklart att detta är det grundläggande. Men jag tycker också att Olle Wästberg borde kunna erkänna att det finns behov av en valutareglering. Såvitt jag förstår kommer riksdagen inom kort att enhälligt fatta beslut om en fortsatt valutareglering. Vad vi diskuterar är alltså hur denna valutareglering skall vara utformad. Det är det saken gäller. Olle Wästberg har egentligen erkänt och kommer att erkänna, tror jag, genom sitt votum om en liten stund att valutaregleringen är nödvändig. Och vi inser alla att den behövs i nuvarande läge — vi kan inte vara utan den. Debatten gäller alltså dess utformning, där vi kräver en skärpning för att omöjliggöra för spekulanter att åstadkomma sådana skador som de åstadkom i januari, då de framtvingade den räntehöjning som jag tror att det råder allmän enighet om att den har skadat folkhushållet och enskilda och att vi helst borde ha varit utan den.

Herr talman! Visst har vi i dag behov av en valutareglering — vi skall ju förlänga den valutareglering som vi har haft sedan 1939. Men vad kommunisterna föreslår är en avsevärd skärpning av valutaregleringen, som skulle förhindra det som C.-H. Hermansson och jag uppenbarligen är ense om, nämligen att det enda skyddet mot valutaspekulation är en stabil ekonomi och en ordentlig valutareserv. Kommunisterna vill med sitt förslag bygga upp murar kring Sverige när det gäller ekonomiska transaktioner. Dessa murar skulle försvåra exporten. Man vill förbjuda affärsbankerna, som man i andra sammanhang vill socialisera, att ha egna valutaavdelningar. Man vill att alla transaktioner skall gå genom riksbankens valutamaskineri — det rör sig om hundratusentals transaktioner per år. Detta innebär att man bygger upp nya exporthinder, att man bygger upp en stor byråkrati, att man försvårar för människor som vill flytta från vårt land. Det är ju inte alldeles säkert att det bästa medlet mot andnöd är ett tryckförband över näsa och mun.
Herr talman! Jag vill erinra Olle Wästberg om att valutaregleringen innebär att vi har murar omkring den svenska valutan. Detta anser riksdagen — enhälligt, tror jag — är nödvändigt. Valutaregleringen har den innebörden. Man kan alltså inte mot det ställa något slags liberalt samhälle med fullkomligt fria valutarörelser. Det förekommer icke i vår värld och icke i vårt samhälle.

Herr talman! Det är mer än en gradskillnad mellan finansutskottets enhälliga förslag och vpk:s motion. Finansutskottet vill behålla den nuvarande valutaregleringen också i väntan på den utredning som skall komma, medan vpk vill införa ett stort, dyrt och byråkratiskt maskineri som i praktiken leder till att varje företag som skall exportera en pryl måste fylla i rader av blanketter och måste vända sig till riksbanken. Det kommer att vara ett hinder för svensk export. Det som nu finns i valutaregleringen är en tröskel, som i dag behövs som skydd för den svenska ekonomin. Vad vpk vill göra är att bygga upp en mur.
Herr talman! Jag vill bara rekommendera Olle Wästberg att göra noggrannare studier av nuvarande regler för den svenska valutaregleringen.